Herr talman! Börje Vestlund har frågat mig om jag kan tänka mig att pröva frågan om att inrätta en livsmedelsdelegation under Konkurrensverket. Jag tycker att det är glädjande att Socialdemokraterna nu till skillnad från när de var i regeringsställning vill göra det lättare för företag att öppna nya butiker och att följa livsmedelsreglerna i syfte att stimulera konkurrensen. Regeringen har konsekvent fokuserat på åtgärder för att säkerställa konkurrensen och minska regelbördan för företag. Vi har agerat för att säkerställa att vi har en så effektiv konkurrensmyndighet som möjligt och en modern konkurrenslagstiftning. Den nya konkurrenslagen trädde i kraft den 1 november och syftar till att förebygga konkurrensöverträdelser samt att göra det enklare att följa lagen. Konkurrensverket har därmed getts effektivare verktyg för att värna och stärka konkurrensen i Sverige. Den nya lagen markerar allvaret i överträdelser av konkurrensreglerna och vikten av effektiva regler för att hindra konkurrenshämmande företagsuppköp. Sveriges medlemskap i EU betyder att vi är en del av en gemensam inre marknad vars principer om fri rörlighet gynnar svenska konsumenter och medför lägre priser på många områden. Samtidigt är prisläget i Sverige på vissa områden högt i jämförelse med andra länder. Det kan finnas många orsaker till detta. Regeringen har uttryckt vikten av att ta ett samlat grepp om konkurrensfrågorna och gett Konkurrensverket i uppdrag att göra en bred översyn av konkurrenssituationen i Sverige, där såväl befintliga som nya förslag till konkurrensfrämjande reformer behandlas samlat och konkretiserat. Den 17 november 2008 redovisade verket den första delen av rapporten. Verket ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 31 mars 2009. Konkurrensverkets huvudsakliga uppgift är att säkerställa att konkurrensreglerna följs inom alla branscher. Det är angeläget att skilja verkets roll som tillsynsmyndighet på konkurrensområdet från regeringens arbete med att förbättra villkoren för företag och företagande. Regeringen har drivit igenom förändringar i plan och bygglagen som innebär att god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska främjas vid planläggning och byggande. Kommunerna har därmed fått bättre förutsättningar för att kunna beakta grundläggande villkor för etablering och utveckling av näringslivet på ett sätt som bör gynna konkurrensen inom bland annat dagligvaruhandeln. Vi har även påbörjat ett omfattande arbete med att minska den administrativa bördan för företagen. Regeringen har inom ramen för regelförenklingsarbetet gett bland annat Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag som kan bidra till att förenkla regelverket för företagen och därmed villkoren för företagande inom dagligvarusektorn. Sammanfattningsvis har regeringen vidtagit åtgärder för att värna konkurrensen och för och underlätta etableringen av bland annat dagligvaruhandelsföretag. Konkurrensverket har även fått ett rejält tillskott till budgeten. Regeringen föredrar konkreta åtgärder framför upprättandet av nya offentliga organ och ser därför nu inget behov av att inrätta en livsmedelsdelegation under Konkurrensverket.
Herr talman! Tack för svaret! Ibland har man tur, för i dagens Svenska Dagbladet kunde man läsa: "Lägre matpriser - utom i butikerna." Det kan man säga var tur, i alla fall ur mitt perspektiv. Man konstaterar i den sedvanliga prisundersökning som PRO gör varje år, som har gjorts under många år och som får anses vara ledande här i landet, att matpriserna har minskat. I en matkasse för ca 300 kronor har de gått ned med ett par kronor. Det är intressant att se. Då säger statsrådet att regeringen vill ha "konkreta åtgärder". Ja, det var ju intressant att höra. Men vilka konkreta åtgärder är det i så fall, näringsministern? Vad är det statsrådet har i rockärmen som hon inte redovisar i den här debatten? Sedan säger näringsministern att den nya konkurrenslagen är någonting den här regeringen har genomfört. Ja, efter en ganska gedigen och omfattande utredning som den socialdemokratiska regeringen tillsatte där man fick ett tilläggsdirektiv med den absolut största frågan, som man hade en lång konkurrenspolitisk diskussion om förra mandatperioden, nämligen kriminaliseringen, som var det kontroversiella. Det ströks också av den här regeringen. Jag är väldigt glad för det, för jag tycker att det är bra att vi har en gemensam uppfattning. Det var också en enig kammare som med mycket bred majoritet kunde besluta om den nya konkurrenslagstiftningen, i huvudsak på initiativ av den förra, socialdemokratiska regeringen. Låt mig också säga, fru talman, att när man tittar på den utredning som riksdagens utredningstjänst utförde förra året, tidigt under 2007, kan man konstatera att den visar bilden att det är få stora koncerner som dominerar framför allt livsmedelsmarknaden men även dagligvaruhandeln i stort. Jag har i det här fallet hållit mig just till livsmedelspriserna och livsmedelsmarknaden, därför att det är de som drabbar människor som drabbar människor oftast och nästan varje dag. Man behöver kanske inte köpa kläder varje vecka om man inte är extremt intresserad av det, och framför allt kanske man inte behöver köpa ny tv varje vecka. I det sammanhanget kan vi konstatera att det inte går åt rätt håll, tvärtom. Det äger sin riktighet att en del produkter och varor gick ned i pris vid EU-inträdet, speciellt kött och vissa grönsaker. Men vi har sett att priserna kraftigt har återhämtat sig och kommit tillbaka, och det har visat sig att vi just nu kanske är ledande i Europa när det gäller detta. Jag har inte föreslagit någon ny myndighet, men något radikalt måste göras i det här sammanhanget. Vi har inte föreslagit någon ny myndighet - det har vi aldrig hävdat. Vi har föreslagit att det ska vara en livsmedelsdelegation som finns inom Konkurrensverket, som kan skapas inom ramen för Konkurrensverket. Vi har inte föreslagit några nya pengar, utan detta ska finansieras inom ramen för Konkurrensverkets budget. Jag tycker att det är ett ganska rimligt krav, herr talman, att man tittar på detta då det har varit ett samtalsämne under många år.
Herr talman! Först vill jag säga till Börje Vestlund att jag tycker att det är bra att han tar upp den här frågan. Jag delar uppfattningen att vi behöver en bättre konkurrenssituation för dagligvaruhandeln. Det är viktigt att driva på, därför att inte minst när det är svåra tider drabbar höga matpriser konsumenterna. Det drabbar inte bara konsumenterna, utan också producenterna, som inte får de tunga betalningarna för det de producerar, utan det får mellanleden som ligger där. Det intressanta var att när Konkurrensverket utredde den här frågan och lämnade sin rapport 2005 sade man att det som är en av trösklarna i det här är plan och bygglagen. Jag säger 2005, därför att då hade vi en annan regering. Dock hände ingenting med detta. Den nya regeringen har ändrat plan och bygglagen och har gjort det enklare att etablera sig på det här området. När vi har en myndighet som kommer med analyser, som gör rapporter och som lägger fram förslag är det viktigt att vi går igenom och ser vad vi kan göra. Eftersom de pekade ut PBL som en av de viktigaste frågorna tyckte den här regeringen att det var viktigt att ändra plan och bygglagen och göra det lättare att etablera sig. Det är också viktigt att säga att även om livsmedelspriserna nu är föremål för en interpellationsdebatt ska vi konstatera att även energi och byggmarknaderna är två viktiga marknader där Konkurrensverket har pekat på att det är för dålig konkurrens. Som jag ser det måste vi se det ur konsumentens synpunkt: Vad är möjligt att göra för att öka konkurrensen så att det blir billigare att bo, rimliga energipriser och rimliga matpriser? Det är i grunden det som är det viktiga. Det är därför som vi tycker att vi måste ha en stark konkurrensmyndighet som bevakar de här delarna. Det är inte regeringen som ska säga att nu ska ni titta på livsmedel och nu ska ni titta på det, utan det är utifrån analyser som Konkurrensverket självt gör, med tillräckliga resurser för att jobba med det här, som vi stärker Konkurrensverkets roll. Det här gör man ute i Europa. EU:s samarbete kring konkurrensfrågor är otroligt viktigt för att stärka konkurrensen. Nu gör vi detsamma här hemma i Sverige. Det här är någonting som den förra regeringen helt har underlåtit. Man har inte velat öppna marknaden. Man har inte tyckt att konkurrensfrågor har varit så viktiga. Nu förstärker vi de resurserna på Konkurrensverket. Sedan är det upp till Konkurrensverket självt att organisera sitt arbete på det sätt som man tycker är mest effektivt. Där tror jag inte att enskilda statsråd ska gå in och säga att man behöver en delegation för det här, för då har vi en mycket otydlig myndighetsorganisation. Vi ger resurser till Konkurrensverket, förstärker nu, och sedan är det utifrån deras egna analyser som de organiserar sitt arbete. Så har vi valt att arbeta.
Herr talman! Maud Olofsson har ibland svårt att hålla sig till sanningen. Att vi i det här sammanhanget inte skulle ha tyckt att konkurrensregler är viktiga - var har Maud Olofsson hittat de uppgifterna? Var har vi någonsin sagt att konkurrensregler inte är viktiga? Det handlar som sagt om livsmedelspriserna i första hand, men jag ska också kommentera det andra. När det gäller byggmarknaden arbetade vi under många år för att få ned priserna. Ett av de stora problemen där var att så fort man hade kommit någonstans var det några nya producenter som slog sig ihop, och så fick man börja om från början. Maud Olofsson vet att det var så här på byggmarknaden och att det har varit det under många år. När det gäller energipriserna finns det väl ett antal utredningar, inte minst statliga, som kan konstatera att av den där mångfalden som skulle komma till följd av att man avreglerade energimarknaden blev det intet, utan tvärtom. Det var snarare så att mångfald blev till enfald, och ganska få producenter i förhållande till vad det var när man gick ifrån monopolet. Jag sparade mina kommentarer om PBL just till mitt andra inlägg av den anledningen att det krävs lite analys om detta. Det är riktigt att detta har diskuterats länge. Konkurrensverket har vid ett antal tillfällen uttalat att PBL skulle vara ett problem för etableringar, inte minst för lågprisetableringar. Därför tillsattes en utredning. Som statsrådet säkert känner till är PBL en ganska omfattande lagstiftning, och vi ville göra en ordentlig utredning av hela lagstiftningen, pröva varje del och lyfta på varje kloss. Den utredningen lade fram sitt betänkande i september 2005. Jag vet inte riktigt när den gick ut på remiss, men jag inbillar mig att det var någon gång på senhösten, kanske i november eller december. Remisstiden brukar vara tre fyra månader, så jag kan tänka mig att den kom tillbaka till regeringen någon gång på vårkanten 2006. Sedan hade vi val i september. Jag tror inte att någon regering, inte ens Maud Olofssons regering, på ett par månader presterar att få ihop en proposition på ett så stort och omfattande material som plan och bygglagen, som det ju har varit en så stor diskussion om i vårt land under många år. Att detta skulle ha gått på ett par månader tror jag inte att någon skulle föreställa sig. Jag tror att vi över blockgränserna var ganska överens om att det var viktigt att man genomlyste hela plan och bygglagen och inte tog varje bit för sig. Det var ju så man hade arbetat innan: Man släckte först en eldsvåda, så att säga, och därefter släckte man nästa. Nu ville man i stället ta ett helhetsgrepp. Det är bra att man har gjort förändringar i plan och bygglagen, men detta har fortfarande inte gett något resultat när det gäller livsmedelspriserna. De är fortfarande lika höga, och det finns en del som tyder på att det kommer att ta lång tid innan världsmarknadspriserna på livsmedel kommer att slå igenom i konsumtionsledet. Vi vet också att när det slår om åt andra hållet och världsmarknadspriserna höjs kan vi konsumenter nästan dagen efter se att det rör sig och att priserna i butikerna höjs efter det som sker på världsmarknaden. Det sista jag skulle vilja säga är att det är underligt att man inte är beredd att i varje fall pröva en idé om en livsmedelsdelegation. Man kan väl åtminstone titta på det och seriöst överväga det, i stället för att bara säga nej, nej och åter nej. Detta förvånar mig om vi har samma intresse av att få ned livsmedelspriserna.
Herr talman! Jag förstår att Börje Vestlund blir lite upprörd när jag säger att ni inte prioriterade konkurrensfrågorna. Men jag kan konstatera att den nya regeringen har tillfört ökade resurser till Konkurrensverket jämfört med den förra regeringen. Det kan man väl ändå tolka som att vi vill stärka Konkurrensverket och deras övervakning på alla områden? Jag nämnde bygg och energimarknaderna därför att det är två områden där konkurrenssituationen drabbar enskilda konsumenter och företag. Det är väldigt viktigt att vi har en stark konkurrensmyndighet som kan övervaka detta. Då måste man också ha muskler. Det innebär också att myndigheten själv måste har ansvaret för att organisera sitt arbete. Om någon tycker att man ska organisera en livsmedelsdelegation i den verksamheten är det okej för mig, men det är myndigheten som ska organisera det. Vi ska inte stå här i riksdagen eller på departementet och säga att de borde inrätta en livsmedelsdelegation. Nästa gång är det någon annan sorts delegation som vi kommer på. Det är viktigt att skilja mellan den politiska roll som vi har och det som är verkets uppdrag och uppgifter. Verket ska granska hur konkurrenssituationen ser ut generellt. Sedan ska man komma med förslag på åtgärder som vi kan fatta politiska beslut om. Men deras egen övervakning och deras egen analys måste de själv få ansvara för. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller den rågången. Om vi för ett kort ögonblick ska ta upp detta med energimarknaden är det viktigt att säga att det genom de investeringar som i dag sker i förnybar energi, på vindsidan och så vidare, är många nya aktörer som kommer in. Det är viktigt att tillse att det är många som producerar, så att vi får en ökad konkurrens. Regeringen har tillsatt en utredare som också ska titta på samägandet när det gäller kärnkraften. Det är också ett sätt att förbättra konkurrensen på energiområdet. Sedan har vi detta med PBL. Det kan hända att Socialdemokraterna inte hann, men ni hade då heller ingen brådska med att få fram plan och bygglagen. Vi såg inget arbete där det fanns tendenser till att Socialdemokraterna var beredda att göra saker. Men om vi är överens om att plan och bygglagen och den förändring som vi nu gör är bra, då räcker det för mig som besked från Socialdemokraterna att ni är beredda att stödja regeringen här. Europeiska kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på prissättningen på den europeiska livsmedelsmarknaden. Detta följer vi noga. Det är ju inte bara en nationell fråga utan i högsta grad en europeisk fråga. Vi kommer att tillse att vi med det förstärkta Konkurrensverket verkligen kan granska så att svenska konsumenter verkligen ska veta att det finns en rejäl konkurrens både när det gäller livsmedel och när det gäller energi och byggmarknad, så att de har råd att äta, råd att värma sina hus och råd att också bo på ett vettigt sätt.
Herr talman! Ingen brådska, säger statsrådet. Det är snicksnack! Just när det gäller plan och bygglagen hade man lyssnat på debatten. Det hade varit små problem med lagen - det ena efter det andra - och man gjorde småändringar. Till slut höll det inte längre, utan man var tvungen att se över hela lagen. En sådan översyn tar tid. Det tror jag att även statsrådet förstår. Det andra som förvånar mig är att du säger att EU vill titta på livsmedelskonkurrensen inom unionen. Då går det bra, men inte när Socialdemokraterna i Sverige föreslår att man ska inrätta en livsmedelsdelegation under Konkurrensverket - inte att man inrättar en ny myndighet utan att man helt enkelt pekar med hela handen och säger att livsmedel är viktiga. Livsmedel är sådant som man inte kan avstå ifrån. Jag tror att vi är överens om det, statsrådet. Livsmedel måste man ha varje dag. Den vaga inställning som Maud Olofsson har till hur man ska arbeta med situationen på just livsmedelssidan tror jag upprör väldigt många människor som har svårt att få livet att gå ihop. Det är till de människorna som Maud Olofsson säger att någon livsmedelsdelegation inte behövs utan att man ska titta på konkurrensen oaktat om det gäller bilar, tv-apparater eller vad det nu kan vara, med samma villkor för allt och med samma prioritet. Är detta rimligt när vi tydligen är överens om att livsmedelspriserna är av väsentlig vikt för alla i vårt land?
Herr talman! Det är viktigt att Börje Vestlund lyssnar på vad jag säger. Om någon ska tolka vad jag säger ber jag att få göra det själv. Jag har inte sagt att det inte behövs. Jag har sagt att det är Konkurrensverket som ska avgöra hur de organiserar sin verksamhet: Enskilda statsråd ska inte peta i enskilda myndigheters sätt att organisera sitt arbete. Konkurrensverket gör analyser utifrån hur konkurrenssituationen ser ut. Jag tycker att det är helt nödvändigt att man tittar på livsmedelssidan, och man gör också det, men hur man sedan i sin tur organiserar verksamheten är upp till Konkurrensverket. Det är det jag säger. Ni vill gå in och detaljstyra. Det är två helt olika synsätt här. Jag tycker att Konkurrensverket ska vara vasst. Jag tycker att de ska granska livsmedelssidan, energisidan och byggmarknaden därför att detta är så viktiga saker för enskilda konsumenter. Men det är genom ett starkt verk, med ökade resurser som regeringen har tillfört, som vi kan klara av detta. Jag konstaterade bara att ni hade nedrustat Konkurrensverket. Vi har upprustat det. Det ger också ökade möjligheter för oss att bättre bevaka detta. Om sedan Socialdemokraterna är glada över att vi har lagt fram förslaget om förändrad plan och bygglag är ju den saken ur världen. Då har vi ju åstadkommit det som Börje Vestlund vill. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi håller sträng koll på konkurrenssituationen i Sverige. Människor ska ha råd att bo, att äta och att betala sin elräkning. Då måste vi också bevaka så att konkurrenssituationen är vettig på den svenska marknaden. Att sedan EU också gör det inom ramen för sin konkurrenskontroll är egentligen samma sak. Vi tänker precis likadant på EU-nivå som på nationell nivå. Genom den inspiration som vi har fått på EU-nivå, där man har en fungerande kontroll på konkurrensen, har vi förstärkt den också på hemmaplan. Vi kommer att fortsätta att stärka Konkurrensverkets möjligheter att bevaka - allt för att konsumenterna ska ha råd att bo och äta och också ha en vettig energitillförsel.